Herr talman! Stora författningsreformer har i vårt land brukat föregås av politisk strid Så var det 1809 när enväldet avskaffades och ersattes med konstitutio nell monarki. Så var det 1866 när ståndsriksdagen fick lämna plats för en riksdag Så var det 1918 när den allmänna och lika rösträtten för män och kvinnor infördes. Det blev strid kring dessa reformer därför att de alla innebar förskjutningar av makt och inflytande i samhället: 1918 upphörde pengar att vara inträdesbiljetten till politiskt inflytande. Det svenska folket blev myndigt. Striden om den politiska demokratin utkämpades av den tidens liberaler och arbetarrörelsen i förbund och mot de konservativa krafterna i samhället. Striden blev lång, bitter och hård. Den är för alltid förbunden med Karl Staaffs namn och med Hjalmar Brantings namn. 1893 skrev Hjalmar Branting i den s.k. folkriksdagens manifest — en folkriksdag där liberaler och socialdemokrater samverkade följande ord: v till er rikta vi vår uppfordran att icke tröttna i kampen för rättfärdighet i samhället.

Den avgjordes slutligen under trycket av de omvälvningar ndringar i opinionen som fö både i vår omvärld och hemma hos oss. rsta världskriget förde med sig Den författningsreform vi nu skall besluta om är av annat slag. Den | har inte föregåtts av uppslitande strider. Men däremot av mångårigt, gediget utredningsarbete och upprepade överläggningar mellan företräda re för de stora partierna i riksdagen. Den innebär inte i sig någon förändring av maktförhållandena i det svenska samhället. Däremot /innebär den att det parlamentariska styrelseskicket läggs fast i grundlagen och att de parlamentariska arbetsformerna förnyas på viktiga punkter. Hos oss råder sedan länge enighet om statsskickets bärande principer. Demokratin och parlamentarismen är väl förankrade hos svenska folket. De grundläggande medborgerliga frioch rättigheterna är för oss alla lika självklara och omistliga. Det är därför inte nu fråga om att bereda plats för nya konstitutionella idéer. Vår uppgift är i stället att vårda den representativa demokratin och att värna om dess effektivitet och livskraft. Den uppgiften har inte samma dramatik och glans över sig som tidigare författningsreformer. Men den är likväl angelägen och betydelsefull. För demokratin är det otvivelaktigt en stor tillgång att arbetet på en ny författning präglats inte av stridigheter utan av vilja att nå enighet i de grundläggande frågorna. Jag vill gärna betyga att viljan till samförståndslösningar manifesterats starkt från alla håll under de mångåriga överläggningar mellan partierna som ägt rum i skilda församlingar. Från socialdemokratins sida har det varit en målmedveten strävan att nå sam förståndslösningar i dessa frågor, och vi har känt oss möta gensvar. Det arbete på en ny författning som i dag redovisas har bedrivits i två etapper. 1968—1969 fick vi enkammarriksdagen, den gemensamma valdagen för riksdagsoch kommunalval och det nya proportionella valsystemet, som garanterar alla partier utom de allra minsta en andel av mandaten i riksdagen i förhållande till partiernas röstetal i landet. Nu står vi i begrepp att grundlagfästa en konsekvent parlamentarism. Det är bekräftelsen på en lång utveckling i konstitutionell praxis. Men det innebär också en trygghet för det parlamentariska styrelseskickets bestånd. Den yttre ramen är en helt ny regeringsform som ersätter 1809 års regeringsform. Den nya regeringsformen innefattar inte bara en formell omstöpning av författningen och ett grundlagfästande av regler som utbildats i praxis. Den innehåller också betydelsefulla sakliga nyheter som berör statschefen, regeringen och riksdagen. Kommunerna får en framskjuten Det är en svår uppgift att finna ändamålsenliga arbetsformer för en modern demokrati. Det är svårt därför att det gäller att förena krav som i vissa situationer kan komma i konflikt med varandra: kraven på ett aktivt medborgarengagemang i politiken och kraven på handlingskraft och effektivitet hos de demokratiskt valda samhällsorganen. Människorna måste kunna uppleva att det är de som bestämmer politikens innehåll. Men författningen måste också skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att politikerna skall kunna lösa problem som är väsentliga för människorna. Den historiska erfarenheten lär oss att demokratin lätt råkar i vanrykte och kris om samhället inte förmår värna om människorärd. Ett demokratiskt samhälle måste kunna nas trygghet och väl förverkliga en politik som står i samklang med demokratins egna grundläggande idéer om rättvisa och alla människors lika värde. Den representativa demokratin har i vårt land bestått provet. Den har i handling visat sitt värde. Behovet av reformer sammanhänger i väsentlig grad med förändringar i samhällsutvecklingen som skärpt kravet på det demokratiska systemet. De politiska avgörandena har fått en ökad betydelse för de enskilda människornas tillvaro. Samtidigt har samhällsfrågorna blivit mer invecklade. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen ställer allt större krav på sam hällsverksamheten. Vi skall inte blunda för de svårigheter som här ryms. Men jag vill ändå bestämt påstå att det är både möjligt och nödvändigt att få strävandena efter ett ökat engagemang i samhällsarbetet från de enskilda människornas sida att löpa samman med strävandena att bevara demokratins handlingskraft i en tid som kräver alltmer av målinriktning och långsiktig planering. Engagemanget för idén, aktiviteten i det praktiska samhällsarbetet — det är vad som ytterst ger demokratin handlingskraft. Till stor men till inte del är detta en uppgift för partierna och för folkrörelserna ringa del är framgången också beroende på hur vi utformar författningen. I den nya riksdag vi fick genom 1968 och 1969 års reformetapp är inriktningen på ökat väljarinflytande klar. Direkta val till hela riksdagen, treåriga valperioder och ett antal riksdagsledamöter som är tillräckligt stort för att tillåta alla mera betydande meningsriktningar att bli representerade i alla delar av landet är några av de inslag som man kan peka på i detta sammanhang. I den författningstext vi nu diskuterar fullföljs de strävandena genom bestämmelser som garanterar att valen omedelbart slår igenom i riksdagens sammansättning. Det nya valsystemet sörjer för att partifördelningen i riksdagen troget skall avspegla opinionsläget i hela landet. Valsystemets spärrar mot småpartier är avsedda att förhindra en handlingsförlamande uppsplittring av riksdagen. I en välutvecklad kommunal självstyrelse har vårt land unika förutsättningar för väljarinflytande i lokala angelägenheter. Denna självstyrelse har blivit en omistlig del av den svenska demokratin, och det är därför attningen framhäver kommunernas ställning på naturligt att den nya fö ett sätt som saknar motsvarighet i gällande grundlag. Skyddet för grundläggande medborgerliga frioch rättigheter är ett ämne som tilldragit sig ett stort intresse i den senaste tidens författnings debatt. Yttrandefrihet, föreningsoch mötesfrihet, demonstrationsrätt och rätt till information är begrepp som är oskiljaktigt förbundna med demokratin. Dessa frioch rättigheter bör därför ha en given plats i grundlagarna. Tryckfriheten har av gammalt sin egen grundlag. Svårigheterna att åstadkomma tillfredsställande grundlagsbestämmelser på hela detta vidsträckta fält är emellertid påtagliga. Risken med allmänt hållna bestämmelser av den typ som förekommer i många andra länders författningar är att de antingen inte ger något egentligt skydd eller också kommer att innefatta begränsningar i lagstiftningsmakten som inte kan överblickas och som ytterst bestäms av domstolarna utifrån deras egna värderingar. En politisering av domstolarna skulle vara till skada både för demokratin och för rättssäkerheten. Den nya författningen innebär vissa förbättringar av skyddet för de politiska frioch rättigheterna. Vi skall fortsätta på den vägen. I konstitutionsutskottet har partierna enats om att utreda frågan ytterligare. Därvid kommer man att ingående pröva både vilka rättigheter som bör ges en fastare förankring i grundlagen och vilka metoder som kan vara lämpliga för att åstadkomma ett utbyggt grundlagsskydd. Regeringen ställer sig självfallet helt bakom detta utskottets förslag, och vi kommer att snabbt tillsätta den utredning som utskottet har begärt och som jag förutsätter kommer att bli riksdagens beslut. Jag har påpekat att den här författningen speglar en enighet i stort Men det finns naturligtvis en rad detaljer där man kan ha olika mening, och det tror jag är nyttigt och självklart. Framför allt kommer säkert författningsdebatten att gå vidare. En författning måste ge fasthet, en fast ram för det demokratiska arbetet. Men den måste ju också spegla en levande utveckling, kunna förändras i takt med samhällsutvecklingen och med människornas krav och värderingar. Därför kommer säkert författningsdebatten att fortsätta. Man har ju redan nu beställt flera utredningar om frioch rättigheterna, om möjligheterna till personval, och jag förmodar att valsystemet även i fortsättningen kommer att tilldra sig ett livligt intresse. En rad av de betydelsefulla enskildheterna i författningen har jag inte tagit upp. De kommer att utförligt beröras av utskottets företrädare och av justitieministern i debatten. Den imponerande talarlista som vi har framför oss gör att jag känner förpliktelsen stark att icke alltför länge ta kammarens tid i anspråk. Jag vill sluta med att helt kort ta upp några allmänna synpunkter på demokratin. Vi vill alltså nu besluta att skapa en ny demokratisk författning — den första fullständiga författningsreformen sedan 1809. Vi bekänner oss alla till demokratin. Vi vill vara goda demokrater. Vi säger gärna att demokratins idéer är fast förankrade hos det svenska folket Vi måste samtidigt veta att den representativa parlamentariska demokratin är ett ofullkomligt styrelseskick. Den kan och tål alltid att kritiseras. Pampvälde talar man ibland om. Avståndet mellan styrande och styrda påtalas. Man angriper det s.k. systemet, som anses befolkat av höga gubbar, organisationer och maktapparater. Detta kan vara ett led i en nyttig och nödvändig självprövning, som det finns all anledning att lyssna till. Men allför lätt tas orden i munnen av dem som har till syfte att förgöra demokratin. Och historien ger många exempel på att demokratin krossats av människor som sagt sig kämpa för ”verklig demokrati” och ”folkets egentliga mening”. Insikten härom kan leda oss till en försvarsposition som skymmer att demokratin är ett utomordentligt krävande styrelseskick. Den måste finna ständigt nya vägar till vitalisering, till att nå ut till människorna för att engagera dem och göra dem aktiva. Diktaturen bjuder ett maskineri i lydnad, slutet och till det yttre väloljat. Demokratin bygger på lojalitet, öppenhet, pulserande liv. Den måste därför ständigt vinnas på nytt. Demokratin har också en social innebörd.

Men i en kritisk situation vet vi alla precis vilka värden som demokratin bjuder. Och då är det viktigt att alltid" — även i lugna tider — hålla på en obrottslig trohet mot den politiska demokratins grundläggande idéer. Där får man inte svikta, ty då sviker man vad väldigt många människor i landet upplever som en trygghet: trofastheten mot demokratin, respekten för lagbunden ordning, avvisandet av våldet som politiskt kam pmedel.

I en ”Det måste alltjämt fiender, att våldshandlingar endast kunna skada vår sak, att varje undfallenhet från vår sida mot våldspredikningar ger näring åt våldsspekulationerna på annat håll, att så länge vi umgås med våldstankar riskerar vi sägas ifrån att våld och demokrati äro varandras att driva fram krafter som annorstädes mördat demokratin. Det gives här ingen kompromiss. Skulle nävrätten tolereras bleve ordnat demokratiskt samhällsliv omöjligt. En demokratisk ordning kan icke bestå utan disciplin, respekt för lagarnas och ordningens upprätthållande. Alla har vi i det avseendet vårt ansvar och icke minst den arbetarkl as som representerar den starkaste samlade politiska makten i vårt land. Land skall med lag byggas. Denna för demokratin grundläggande sats kommer den svenska socialdemokratin i alla skiften att förbliva trogen.” Författningen är viktig. Men vi får aldrig glömma att svensk demokratisk tradition väsentligen är en folkrörelsetradition. Folkrörelsernas verksamhet regleras inte i vår författning. Det är sammanslutningar av fria människor som samlats kring en idé och kring gemensamma ideal. Folkrörelserna blev ett instrument för människorna att nå oberoende och frihet långt innan den allmänna rösträtten var vunnen. De samlades i kooperationen, i arbetarrörelsen, i nykterhetsrörelsen, i de kristna samfunden för att med förenade krafter förändra och förbättra människornas villkor. De lärde sig tidigt att det endast var tillsammans som man kunde förändra det bestående. Solidariteten blev de svagas styrka, samverkan deras instrument. Den svenska demokratin sådan vi i dag känner den har i hög grad växt fram i studiecirkeln, i den lilla gruppen, där människor samlades och upptäckte att de hade kraften och förmågan att bestämma Över sina egna angelägenheter. Och det har givit den svenska demokratin en jordnära och praktisk förankring. I folkrörelserna liksom i den kommunala församlingen upptäckte människorna att man måste bygga på ett representativt system. Det är inget idealiskt system. Ett sådant finns inte. Men bland kamraterna i kretsen valde man någon som måste företräda de andra. Så har också det svenska samhället byggts upp av de tiotusentals människor i kommuner och folkrörelser, som har varit beredda att axla sina kamraters förtroende och ta på sig det nödvändiga och mödosamma slitet att förändra verkligheten. Dessa människors insats förblir en helt avgörande förutsättning för att en folklig demokrati även i framtiden skall kunna bestå, utvecklas och ha kraften att förändra samhället. Det arbetet sker oftast i en grå vardag. Dramatiken i arbetet speglas i resultaten, i förbättringen av levnadsvillkoren på denna praktiska reformistiska väg som vi förbinder med vår demokrati. Den svenska demokratins framtida styrka bestäms väsentligen av om folkrörelserna kommer att behålla sin vitalitet och sin handlingskraft och om det går att engagera människor till detta praktiska vardagsjobb som ger demokratin innehåll. Slutligen blir demokratin aldrig något fullbordat och slutfört. Demokratin måste ständigt vidgas till nya områden. Och då sker det naturligtvis förändringar i makt och inflytande. Jag har en gång tillåtit mig att med en omformulering av ett uttalande av Ernst Wigforss säga, att har man en gång valt demokratin kan man inte sedan efter behag begränsa den till vissa livsområden. Då måste man gå vidare, till ekonomin, till produktionen och till arbetslivet. Vi har under senare år mycket starkt upplevt kraven på vidgad demokrati. Kraven på medbestämmande och medansvar i det ekonomiska livet och i arbetslivet har vuxit sig starka hos Sveriges folk. Jag har åtskilliga gånger talat därom i denna riksdag. Drivkrafterna bakom denna utveckling har enligt min mening skildrats på ett alldeles utomordentligt sätt av Tage Erlander, som sade så här: ande styrelseform. Vi begär av ”Demokratin är en oerhört kr människorna att de skall vara väl informerade, och det börjar de bli. Vidare att de skall vara beredda att skaffa sig ett eget omdöme om de mest invecklade frågor. Sedan skall de vara med om att forma en politik på grundval av sina kunskaper och sitt omdöme. Det begär man av dem. Men i det arbetsliv i vilket de flesta människor lever, så får medborgarna inte någon användning för dessa kunskaper. Där får de finna sig i direktiv och order. De kan inte ens bestämma vilken ställning de skall ha på sin kropp när de skall utföra skötseln av maskinen. Det kommer en tekniker, en ingenjör, en högskoleutbildad psykolog och talar om för dem att så här ska ni stå. Ännu mindre får de bestämma någonting om fabrikens maskiner och vad fabriken skall tillverka osv. Detta är en orimlig situation: att å ena sidan kräva av medborgarna att de ska ha ett säkert omdöme om valutareservens storlek och mjölkprisernas beroende av jordbruksuppgörelsen och alla dessa ting.

Om vi lyckas genomföra detta program, kommer det att bli den största demokratisering som ägt rum sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Med den politiska demokratin som instrument skall vi steg för steg försöka skapa ett samhälle som i sin helhet präglas av demokratins grundläggande idé om alla människors lika värde och betydelse. I denna strävan att befästa och fördjupa, att vitalisera och vidga den svenska demokratin är det utomordentligt glädjande och mycket viktigt att partierna i Sveriges riksdag kunnat i huvudsak enas om en ny regeringsform, en ny författning.

Herr talman! Det är ett historiskt beslut riksdagen fattar då den i dag antar ett förslag till ny regeringsform. Samtidigt innebär det i första hand en bekräftelse på en lång utveckling. Redan det förhållandet att 1809 års regeringsform alltjämt gäller, visar att den skrivna författningen haft en begränsad betydelse i vårt land. Några större sakliga förändringar medför inte heller det författningsförslag som nu föreligger till prövning. De mest genomgripande reformerna har redan genomförts, främst kammaroch valsystemens omläggning. Den reform som skall beslutas första gången i dag ligger alltså mest på det principiella och tekniska planet. Men man skall fördenskull inte underskatta dess betydelse. Det måste innebära en styrka för ett land att ha en aktuell författning, vars skrivna normer svarar mot det faktiska statsskicket och därför kan krävas bli efterföljda. Framför allt ser jag det emellertid som väsentligt att författningen ger uttryck för statsskickets grundläggande ideologi. Det är främst från denna synpunkt som man måste finna det otillfredsställande, att vår gamla regeringsform alltjämt är i kraft. Tradition måste nu vika för ideologi, och form anpassas till verklighet. Den ideologi författningen ger uttryck för måste givetvis vara gemensam för vårt folk eller i vart fall för det alldeles övervägande flertalet av medborgarna. Likaså är det angeläget att bredast möjliga uppslutning eftersträvas kring de spelregler för politiken som skrivs in i författningen. Där delar jag helt statsministerns uppfattning. Det har därför varit naturligt att arbetet på att lösa författningsfrågan präglats av en strävan efter enighet och vilja till kompromisser i sakfrågan. Man kan inte säga annat än att den partiella reformen 1968-1969 fyllde högt ställda anspråk i detta avseende. I slutskedet av arbetet har framgången däremot varit mera begränsad, som framgår bl.a. av de 49 följdmotioner som väckts i ärendet och de 43 reservationer och särskilda yttranden som fogats vid konstitutionsutskottets betänkande. Då har ändå det mest omstridda frågekomplexet, om skydd för medborgerliga frioch rättigheter, hänskjutits till en ny utredning. Det mest grundläggande elementet i den nya författningen har uttryckts så, att den bygger på folksuveränitetens princip. Jag kan helt instämma i konstitutionsutskottets uttalanden om värdet av att denna princip, sådan den vuxit fram i vår konstitutionella praxis, nu konsekvent kommer till uttryck i vår skrivna författning. Samtidigt som vi slår fast, att folksuveränitetens princip är den grund vi bygger på, har vi anledning att ställa frågan, på vad sätt den nya författningen berör och angår de enskilda medborgarna direkt. Det är i dagens samhälle något av en sjä lvklarhet, att folksuveräniteten väsentligen måste förverkligas genom ett representativt system. Detta kommer också till uttryck i den nya regeringsformens första paragraf. Vissa inslag av direkt demokrati både kan och bör förekomma, men de kan inte få större räckvidd. Men detta kan också innebära att folket självt kommer mera i bakgrunden vid författningsskrivningen och att hela reformfrågan kan upplevas som mindre angelägen av de enskilda människorna. Alla vet vi också att debatten i författningsfrågan inte blivit så omfattande och engagerande som man hade kunnat önska. Mitt resonemang leder till frågan om grundlagf ande liga frioch rättigheter. Det är naturligt att ge denna fråga en central betydelse då man skriver en författning på folksuveränitetens grund. Här är man just inne på ett ämne som direkt angår de enskilda medborgarna Det måste därför hälsas med tillfredsställelse att frågan kommit fram i den allmänna debatten under reformarbetets slutskede. Det är också glädjande att det förslag, som nu föreligger, innebär förbättringar i förhållande till både författningsutredningens och grundlagberedningens förslag i fråga om medborgerliga frioch rättigheter. Vad som åstadkommits är emellertid inte tillräckligt. Utan att ingå på enskildheter vill jag hänvisa till den motion i ämnet som väckts av mittenpartierna. Konstitutionsutskottet har inte lyckats nå enighet i denna viktiga fråga. Utskottet har enligt min mening handlat alldeles rätt, då det i detta läge beslutat att förorda fortsatt utredning. Det hade varit olyckligt om riksdagen fått votera mellan de skilda förslag som förts fram och kommit till ett beslut med kanske mycket knapp majoritet. Jag noterar också som glädjande att konstitutionsutskottet i vart fall kunnat enas om vissa förbättringar i förhållande till regeringsförslaget. Av särskilt värde är det nya stadgandet om den fackliga friheten och den förstärkning av egendomsskyddet som företagits. Samtidigt som jag konstaterar, att konstitutionsutskottet inte kunnat göra annat än föreslå fortsatt utredning, måste jag emellertid också uttala ett beklagande av att frågan inte kunnat ges en mera slutlig lösning redan i detta sammanhang. Jag vill erinra om att skyddet för medborgerliga frioch rättigheter under lång tid varit föremål för intensiv uppmärksamhet på det internationella planet och att Sverige lämnat aktiva bidrag till det arbetet Jag vill naturligtvis inte alls ifrågasätta att det rör sig om en tekniskt svårlöst fråga. Tekniska svårigheter får dock inte överdrivas. Märkvärdigare saker har vi gått i land med än att formulera medborgerliga frioch rättigheter. Vi lever dock i en rätt avancerad demokrati och rättsstat, och värdegemenskapen i samhället är enligt min bedömning betydande. Just i denna stora värdegemenskap finns ett utomordentligt underlag. Vi ger oss inte själva något gott betyg genom att skjuta den här frågan framför oss. Man kan inte värja sig för intrycket att svårigheterna och riskerna med en grundlagsreglering av medborgerliga frioch rättigheter väsentligt överdrivits. Jag har ingen anledning att gå närmare in på hur ett rättighetskapitel bör utformas, eftersom det blir utredningens sak att överväga detta. Ett par synpunkter är det emellertid angeläget att framhålla med hänsyn till den förda debatten. För det första vill jag slå fast att rättighetsre rna måste ges saklig tyngd. Särskilt efter så lång tids förberedelse är det inte möjligt att stanna för mera urvattnade regler. För det andra vill jag understryka vikten av att skilja mellan grundlag och partiprogram. Det man skriver in i en grundlag måste vara någorlunda allmänt omfattat, och det skall skrivas så, att det kan stå kvar under en längre tid. Vi måste undvika en ordning där grundlagsändringar blir påkallade i otid. Jag har sett det som angeläget att föra fram dessa synpunkter med hänsyn till de målsättningsstadganden som regeringen upptog i sitt förslag. Visserligen kan jag och mitt parti helt godta de värderingar regeringen gav uttryck för, men det är tveksamt, om sådana stadganden alls bör upptas i en grundlag. Om man stannar för en sådan lösning — och det får ju utredningen tillfälle att grundligt pröva — uppkommer frågan vilka målsättningar som skall uppställas för att grundlagen verkligen skall ge ett representativt uttryck för våra grundläggande värderingar. Jag har t.ex. personligen stor sympati för det förslag som förts fram av några partikamrater om ett grundlagsfästande av neutralitetspolitiken. Men hur som helst får stadganden av denna art inte skapa oklarhet om de medborgerliga frioch rättigheterna i egentlig mening. En annan fråga av väsentlig betydelse från ideologisk synpunkt gäller den kommunala självstyrelsen som ett led i vår svenska demokrati. Den frågan kom ju tidigare att inta en förgrundsplats i den författningspolitiska debatten som en följd av resonemang om det s.k. kommunala sambandet. Utan att dra upp den diskussionen på nytt vill jag notera som ett positivt resultat, att en principiell enighet har nåtts om att den kommunala Ivstyrelsen måste ges en väsentligt mera framträdande plats i en ny författning än i den som nu gäller. Dessvärre har inte heller den här frågan kunnat lösas i enighet inom konstitutionsutskottet. Jag hänvisar till reservationen 6. Jag går inte in på några enskildheter, eftersom reservationerna säkerligen kommer att tas upp i andra anföranden. Ur det omfattande materialet i den här frågan vill jag inskränka mig till att något erinra om länsdemokratins behandling i riksdagen och i konstitutionsutskottet 1964. Den i centermotioner väckta frågan om en utvidgad självstyrelse på länsplanet kopplades då samman med författningsfrågan som debatterades i anslutning till författningsutredningens betänkanden.

En enig riksdag beslöt att frågan skulle tas upp i samband med författningsfrågan genom en särskild utredning. Denna länsdemokratiutredning tillsattes också omedelbart. Numera förefaller dessa synpunkter närmast ha glömts bort. Det är dock ett framsteg att det i konstitutionsutskottets förslag talas om att det finns ”landstingskommuner”. Ett viktigt inslag i den nya författningen är att den vill framhäva riksdagens ställning. På punkt efter punkt har riksdagens formella positioner flyttats fram. Som ”folkets främsta företrädare” — för att citera ur 1 kap. 3 § regeringsformen — skall riksdagen spela en central roll i det politiska skeendet på alla områden Denna grundsyn omfattas helt av mitt parti. Vad man har anledning att stanna något för i detta sammanhang är riksdagens möjligheter att i realiteten utöva de befogenheter och spela den roll som författningen enligt sina ord och sin anda förutsätter. Denna problematik är väl känd för oss alla som arbetar i detta hus. Svårigheterna för riksdagen att verkligen hävda sin ställning på alla de områden där det vore befogat är uppenbara. Dessa frågor har emellertid inte blivit föremål för någon mera djupgående bedömning under det långvariga arbetet på författningsfrågan. Det får därför hälsas med tillfredsställelse att konstitutionsutskottet tagit ett initiativ, om än begränsat, genom att föreslå riksdagen att tillsätta en utredning om riksdagens arbetsformer. De problem jag avser går emellertid vida utöver vad de ”klassiska” utredningarna om riksdagens arbetsformer brukat syssla med. På längre sikt räcker det inte med att konstatera, att ärendenas ökade mängd och alltmer komplicerade beskaffenhet medför arbetssvårigheter för riksdagen och för att jämka på den yttre organisationen och handläggningsordningen. Man måste också uppmärksamma att politikens arbetsvillkor över huvud taget undergår stora förändringar. Ett av de viktigaste dragen i utvecklingen under senare år är att själva beslutstekniken kompliceras och att allt starkare krav reses på långa perspektiv och på en aktiv och förutseende planering. Jag behöver endast i korthet erinra om utvecklingen av programbudgetering, försvarets planeringssystem, statens ekonomiskt-administrativa system — det s.k. SEA-systemet — den pågående länsplaneringen och den kommunalekonomiska långtidsplaneringen. Frågan om riksdagens ställning i det statliga planeringssystemet har uppmärksammats av bl.a. försvarsutredningen och budgetutredningen. Riksdagen har också själv nyligen beslutat överväga konsekvenserna för sin del av SEA-systemet. På lagstiftningens område har riksdagen mött de kanske allra största svårigheterna att hävda sin ställning. Vi känner alla väl till hur svårt det är att på ett meningsfyllt sätt sakbehandla stora lagstiftningskomplex av typ brottsbalken, jordabalken osv. De stora linjerna går det inte att göra mycket åt då ärendet kommit till sitt slutskede, och i de teknis detaljerna har riksdagen blivit alltmer beroende av den lagstiftnings apparat som ligger i regeringens händer. Detta har också konstaterats av grundlagberedningen. Det blir alltså en mycket besvärlig uppgift att ge något reellt innehåll åt den nya författningens ord om att riksdagen ensam är lagstiftande makt. Beslutsunderlaget har även på andra sätt förändrats. Riksdagens arbetsförhållanden har knappast underlättats av regeringens handhavande av t.ex. propositionsavlämnande och utrednings utredningsapparaten irskilt peka på mängden av utredningar med ofta diffus gränsdragning inbördes. Ett gott studieexempel ger för övrigt just författningsfrågan: på en rad punkter har grundlagberedningen och konstitutionsutskottet fått hänvisa till olika utredningar, och flera nya sådana föreslås av utskottet. Herr talman! Jag skall inte ytterligare utveckla dessa synpunkter. Jag vill bara sammanfattningsvis stryka under, att det blir en både svår och angelägen uppgift för riksdagen att söka upp till den nya författningens ord och anda. offentliga vill jag Jag vill, herr talman, stanna här och till sist säga följande. Det är av stort värde för vårt land att en ny författning nu blir antagen. Det får beklagas att inte alla angelägna frågor kunnat lösas i enighet redan i detta sammanhang utan att en del måste skjutas till ny utredning. Jag tänker då främst på frågan om grundlagsskydd för medborgerliga frioch rättigheter. Detta får emellertid inte undanskymma det betydelsefulla i att vi under enighet om huvuddragen kan anta en regeringsform som ger ett klarare uttryck för svensk politisk ideologi än den nuvarande. Det blir en viktig uppgift för framtiden att verka för en författningsutveckling i den nya grundlagens anda, att form fylls av realitet. Främst är det angeläget att söka lösa frågan om skydd för medborgerliga frioch rättigheter på ett sätt som svarar mot den grundläggande betydelse vi vill tillmäta folksuveränitetens söka princip samt att hävda riksdagens ställning i statslivet som svenska folkets främsta företrädare och central

Herr talman! Man borde naturligtvis börja 1809 och bocka sig djupt för de ursprungliga grundlagsfäderna. Ändå tänker jag falla för frestelsen att börja med en liten riksdagshistorisk notis från detta århundrade. En dag för litet mer än 25 år sedan kom en ung man till det gamla riksdagshuset försedd med uppdraget att med talmännen Johan Nilsson och August Sävström förhandla om rätten att plac plenisalarna och möjliggöra för allmänheten att via radio följa vad som ra in mikrofoner i Jag minns att Johan Nilsson var mycket skeptisk. Han sade att det kommer att innebära att kamraterna i kammaren talar för galleriet. Möjligheterna att ha ett ordnat arbete i salen kommer att bli mycket begränsade och det här är ingenting annat än moderna tiders oheliga påfund. Hur det var accepterade ändå de båda talmännen att den rätten skulle komma till, och nu är det fullkomligt självklart att vem som helst i Sverige skall kunna följa vad vi har för oss. Nu är det TV-kamerorna som tittar på oss, och även om deras närvaro bara grundar sig på ett tillstånd tills vidare har de självfallet kommit för att stanna. Det är bara det lilla bekymret att många av TV-tittarna säger att de inte ser oss. Frånvaron i kammaren bekymrar och förvånar dem mycket. När vi träffar dem försöker vi att ge tusen goda skäl för frånvaron.

Dessa och andra skäl övertygar väl en och annan men inte alla. De tror helt enkelt att vi skolkar, att varje plats som är tom i kammaren innebär att vederbörande har smitit från ett betalt jobb. Varje riksdagsman brukar försöka att pränta i åtminstone dem som kommer på studiebesök här i huset att det egentliga arbetet i riksdagen sker i riksdagens utskott, dit inga utomstående slipper in då sammanträde pågår.

Det är att öppna dörrarna till utskotten för massmedia — och genom dem för väljarna för den del av arbetet som består i att samla in material och fakta och att fråga ut experter och beslutsfattare. Detta är sannerligen ingen detalj, vilket man skulle kunna tro efter att ha lyssnat till statsministerns anförande. Det är ganska sällan som jag i denna talarstol säger att jag är tvärsäker på något.

Den nya grundlag som vi nu skall besluta om säger att all offentlig makt utgår från folket. Kan vi då inte sedan vi blivit valda av folket strunta i väljarna för tre år — till nästa val? Nej, så barockt finns det ingen som uttrycker sig, inte sedan den allmänna rösträtten kom till Men alla de som säger nej till offentliga utskottsutfrågningar och motarbetar andra reformer som skulle göra riksdagens arbete mera tillgängligt, begripligare och meningsfullare för folket, väljarna, gör sig egentligen skyldiga till samma sorts förakt för folket. Regeringen motiverar t.o.m. i grundlagspropositionen sin negativa hållning med att dessa utfrågningar skulle kunna ”dras in i kraftmätningarna mellan partierna inför väljarna”. Vad är det annat än på ett modernare språk den inställning som första kammarens talman redovisade inför det rätt naturliga att låta radiomikrofonerna förmedla vad som sägs i kammaren. Som om det skulle vara något onaturligt i en demokrati att kontroversiell och väsentlig information dras in i kraftmätningarna mellan partierna inför väljarna. Varför talar vi annars här? Varför ägde i går kväll rum den typen av debatt här om det inte var just därför att vi vill ha riksdagen som ett debattforum mitt ibland väljarna? Ser inte socialdemokraterna och det stora flertal centerpartister som inte haft vett att följa Thorbjörn Fälldin i denna fråga att vi tvinge massmedia in i skenformer, om vi inte öppnar utskottsrummen för väljarna genom att inbjuda TV, radio och press att följa utfrågningarna i tunga, avgörande sammanhang Jag skall ta bara ett par korta exempel från de senaste veckornas riksdagsarbete för att visa vad man skulle kunna göra. Inrikesutskottet skulle inför väljarna kunnat fråga ut experter om hur skillnader i transportkostnader mellan olika delar av landet påverkar företagens lokalisering och vad man kan göra för att utjämna järnvägs-, flygoch telefontaxor. Finansutskottet hade kunnat fråga ut experter och beslutsfattare om varför arbetslösheten så envist håller sig kvar på samma höga nivå som tidigare och hur arbetsmarknadsläget kommer att utvecklas för t.ex. de långtidsutbildade och tjänstemännen framöver. Konstitutionsutskottet, som så att säga i dag är hedersgäst i kammaren, skulle genom utfrågningar av jurister och andra som kommit med väsentliga synpunkter i debatten kunnat ge den allmänna diskussio nen om hur medborgarnas f och rättigheter skall skyddas och stimuleras ett värdefullt faktaunderlag.

Nu vet jag, herr talman, att det finns en del som menar att demokratins former och arbetsmetoder gäller just former och ingenting mer. Vi får ibland i folkpartiet från annat håll höra att vi skulle vara alltför engagerade just i demokratins former. Jag tror det bygger på en i grunden felaktig uppfattning. Det är ju självklart att de konkreta beslut som vi fattar om skatter, ekonomisk politik och sociala reformer ofta har större direkt betydelse för medborgarna än beslut om grundlagsändringar. Men det finns ett samband mellan demokratins former och politikens innehåll; ett samband som var centralt inte minst för de liberaler och socialdemokrater som en gång drev fram den politiska demokratin här i landet. För dem hade demokratin ett egenvärde. Den gjorde alla den gav åt alla den möjlighet att ge uttryck för medborgare fullmyndig sin åsikt som länge var förbehållen ett privilegierat fåtal. Men demokratin var också det medel som skulle skapa en politik i folkflertalets intresse med garantier mot att den politiska makten användes utan medborgerlig kontroll. Också nu senare har debatten om demokratins former gällt samma grundfråga: Skall man ge ökade möjligheter för väljarna att få genomslag för sin uppfattning om vilken politik som bör drivas? Skall man riva eller bevara barriärer som hindrar ett sådant genomslag? Striden om enkammarsystem och valsätt under 1950 och 1960-talen handlade just om dessa fundementala frågor. Först efter många år av hård politisk strid fick folkpartiet under Bertil Ohlins ledning enighet kring sin linje. Väljaren skall vara suverän på valdagen. Då skall riksdagen bestå av en enda kammare, där samtliga riksdagsmän utses vid en och samma tidpunkt i direkta val genom ett så långt som möjligt rättvist valsätt. Att det till slut efter 17 år gick att samla en bred enighet kring den ordningen — som de flesta i dag upplever som självklar och som de som läser om detta i samhällskunskap i grundskolan naturligtvis ty någonting fullkomligt givet det var ändå ett stort demokratiskt framsteg. Om det finns en majoritet, som i val tar ställning för en viss politik, skall inga tekniska hinder, ingen eftersläpning upp till 12 år som det var för några år sedan — kunna hindra att den uppfattningen slår igenom också i regeringsbildningen. Nu är den striden slut, nu gäller det andra frågor. Det gäller graden av offentlighet och kontroll i beslutsfattandet. Det är där de öppna, offentliga utskottsutfrågningarna skulle vara så viktiga. Skiljelinjerna följer i stort sett samma uppställning som under 1950 och 1960-talen, även sedan striden förts över till nya frågor. Mot socialdemokratiskt motstånd i många frågor vill liberaler fördjupa demokratin, öka offentligheten och vidga insynen. Självfallet delar jag statsministerns uppfattning att på det arbetsdemokratiska området väsentliga vinningar står att nå. När jag första gången hörde statsministern använda uttrycket att här är det fråga om den största demokratiseringsprocessen sedan den allmänna rösträtten, sade jag mig att det är precis på samma sätt som jag brukar uttrycka det själv. Jag vill inte ta upp någon strid om vem som har sagt detta först, men det är så fullkomligt självklart att detta att man tar till vara den erfarenhet och det kunnande som finns på arbetsplatserna för beslutsprocessen, det är den största förändringen sedan 1918. Men det är — och där är vi inte ense — när man strävar efter ökad insyn, ökad offentlighet, öppen debatt och reella möjligheter till påverkan före beslut som garantier skapas för en politik som motsvarar medborgarnas krav. Det är när besluten fattas i de slutna rummen — som det så lätt vill bli för ett parti som suttit så länge vid makten som 40 år — när förslagen inte prövas i en omsorgsfull beredning där man verkligen väger in alla remissinstansernas synpunkter och när konsekvenserna inte öppet redovisas som politiken riskerar att komma på kollisionskurs med verkligheten och med de medborgare som besluten berör. I detta ligger den väsentliga grundtanken att samspelet mellan väljare och valda måste fungera också mellan valen, inte bara i det ögonblick då man lägger sin röstsedel i valurnan. Det finns hos politiker inom alla partier, jag kan säga inom var och en av oss, en benägenhet att i kraft av folkets mandat tilltro sig själv för mycket och inte fullt ut inse behovet av kontroller och begränsningar i maktutövningen. En elak tecknare skrev häromdagen tre meningar under en politisk skämtteckning, som uttryckte detta. Det hade formen av ett geometriskt bevis: Politik är allting. Jag är politiker. Alltså begriper jag allting. Det förtroende väljarna uttryckt i val får aldrig bli ett argument för att besluta i isolering mellan valen. Det får heller inte dölja att den makt som finns samlad i regeringens hand är så betydande att den kräver kontroll och motvikter. Om riksdagen får vettigare arbetsformer och dess ledamöter bättre möjligheter att lyfta näsan över de pappershögar som regeringen vältrar över oss sent på våren, inte minst denna vår, då ökar också möjligheten och förutsättningarna för riksdagen att påverka politikens inriktning på längre sikt. Därmed får riksdagen större möjligheter att i tid verkligen fånga upp nya strömningar, att länka utvecklingen och inte bara bekräfta den. Här finns en risk med de arbetsformer som nu gäller. Men självfallet skall inte heller riksdagen vara allsmäktig. Det måste finnas gränser också för riksdagens maktutövning, även om den sker av folkets företrädare och i dess namn. Det finns värden som är så centrala för ett demokratiskt samhälle att det måste fordras mer än ett vanligt majoritetsbeslut vid ett tillfälle för att upphäva dem. Dit hör sådana friheter som yttrandefriheten, tryckfriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten och mötesfriheten.

Nu finns det de som menar att det blir alldeles förskräckligt omständligt och besvärligt att ge ett extra starkt skydd åt de demokratiska grundprinciperna. Regering och riksdag måste i så fall tänka sig extra noga för innan de lagstiftar på områden som berör dessa rättigheter. Kanske fördröjs själva det löpande lagstiftningsarbetet, säger man. Kanske skapas det komplikationer som man helst ville slippa. Kanske tvingas man till besvärliga preciseringar av när frioch rättigheter som de jag nämnt skall kunna begränsas genom lag. Därmed skulle den politiska beslutsprocessen försvåras, säger man, och framställer därför kravet på extra starkt skydd av demokratiska grundvärden som ett hinder för demokratin. Flera socialdemokrater har faktiskt i den offentliga debatten under de senaste veckorna framfört den tanken. Enligt samma debattörer är det då heller inte så viktigt att ge stärkt grundlagsskydd åt de medborgerliga frioch rättigheterna. I propositionen sägs det t.ex.: ”Den yttersta garantin för frioch rättigheter är demokratins förankring i folkopinionen.” Underförstått: sviktar folkopinionen i sitt stöd till demokratiska grundvärden hjälper inga grundlagar; finns det ett starkt folkligt stöd för dessa grundvärden, skulle det inte behövas några grundlagar. Grundtanken — att demokratin bärs upp av fria människors lojalitet är självfallet riktig. Men konstaterandet att demokratins styrka ytterst beror av medborgarnas engagemang leder inte till slutsatsen att det är meningslöst att ge de medborgerliga frioch rättigheterna starkaste möjliga lagskydd. Ett sådant lagskydd blir en uppfordran till beslutsfattarna att tänka extra noga på innebörd och verkningar när de lagstiftar på områden som berör dessa frioch rättigheter. Kravet på eftertanke och särskilda beslutsregler blir av särskild betydelse i tider, då på grund av yttre eller inre tryck eftertanken inte står särskilt högt i kurs. Grundlagar skrivs också — och inte minst — för sådana kristider Viktiga frioch rättigheter kan hotas lika väl av svårgenomträngliga och tråkiga lagar som av eldande och blodig revolution. Med små, små steg i taget kan demokratiska värden urholkas utan att det syns att demokratin upphävs. Och är det någon som vågar hävda att tryckfriheten i Sverige skulle ha haft en lika stark ställning som nu utan det starka grundlagsskydd som tryckfrihetsförordningen ger den och som kom till mot bakgrunden av de beska erfarenheterna under krigsåren? Det är bra att socialdemokraterna retirerat något i den här frågan och gått med på att föra in vissa ytterligare rättigheter i grundlagen, bl.a. rätten till fackliga stridsåtgärder och förbudet mot att i lag införa dödsstraff. Och framför allt gått med på att en utredning skall tillsättas det har vi nu fått statsministerns ord på med de två klart utsagda huvuduppgifterna att överväga en vidgning av rättighetsområdet och att sträva efter ett utbyggt skydd i grundlagen för de politiska frioch rättigheterna. Men liksom det är viktigt att demokratin har förankring hos medborgarna är det också viktigt att den här socialdemokratiska omvändelsen inte bara är en nödtvungen omvändelse utan bygger på en övertygelse om det angelägna i att ge starkaste möjliga skydd åt de medborgerliga frioch rättigheterna. Och där är jag inte helt övertygad av statsminister Palmes inlägg Det finns i det politiska livet olika sorters överenskommelser. En del överenskommelser gäller viktiga frågor -- andra mindre viktiga, praktiska frågor. En del överenskommelser sätter i praktiken punkt för opinionsbildning och debatt, eftersom beslutet är ett engångsbeslut andra överenskommelser kan ha till syfte att föra en fråga framåt och stimulera människors deltagande i utformningen av kommande beslut. Jag är angelägen om att ingen tvekan skall kunna råda om hur vi liberaler ser på den överenskommelse som träffats i konstitutionsutskottet om skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna. De två liberaler Per Ahlmark och Björn Molin som för folkpartiets räkning förde förhandlingarna i utskottet har i ett särskilt yttrande gett sin syn på vad som uppnåtts. Vi anser den här frågan tillhöra den grupp av frågor där man inte kan kompromissa bort viktiga principer. Det är först sedan vi fått betryggande försäkringar om villighet att acceptera vår grunduppfattning om att ett starkare skydd för vitala rättigheter måste införas som vi gått in i en överenskommelse. Och den överenskommelsen bör utgöra en stimulans för den offentliga debatten, en signal till fortsatt opinionsbildning för att ge frioch rättigheterna ett verkligt grundlagsskydd, icke något försök att stoppa dessa frågor under mattan. För utan de kraftiga opinionsyttringarna och det ambitiösa arbetet med att få fram alternativ de senaste veckorna tror jag inte att regeringen skulle ha ruckat på den inställning den tidigare visat. En fortsatt och fördjupad opinionsbildning av samma slag är den bästa garantin för att Sverige om fyra år har ett grundlagsskydd för frioch rättigheter som är betydligt starkare än i den ännu gällande författningen från 1809. Socialdemokratin har genom åren gjort ett förtjänstfullt arbete för att försvara och förklara den representativa politiska demokratin gentemot riktningar som bekämpat den. Statsministern har i dag ägnat nästan hälften av sitt anförande åt den viktiga saken. För det arbetet — utan vilket den politiska demokratin i Sverige skulle ha stått mycket svagare — är självfallet både socialdemokratin och statsministern värda en eloge.

Att ge möjlighet för en minoritet i riksdagen att få beslut om grundlagsändringar som tagits i en första omgång prövade i folkomröstning i samband med val till riksdagen. Att ändra riksdagens arbetsformer så att riksdagen själv får en mer central roll i det politiska livet och riksdagsmännen bättre kan sköta sin uppgift. Att ge valsystemet ett större inslag av personval. Att se till att det inte blir oinskränkt talmansvälde vid regeringsbildningar och inte heller oinskränkt statsministervälde när regeringen tar sina beslut. Att avskaffa den gemensamma valdagen för riksdagsval och kommunalval så att den kommunala demokratin får sin chans. Att avskaffa kollektivanslutningen av medlemmar till det socialdemokratiska partiet I folkpartiet, i centerpartiet och i moderata samlingspartiet, ja, jag tror t.o.m. i vänsterpartiet kommunisterna får bara de som själva vill bli medlemmar. Men i det socialdemokratiska partiet är ungefär tre medlemmar av fyra anslutna utan att ha uttryckt någon önskan om det, ja, ibland utan att vara medvetna om det och efter beslut i församlingar där de inte har rösträtt. Det här är och förblir en demokratisk skamfläck. Den kan och bör suddas ut betydligt enklare än med grundlagsbeslut eller annan lagstiftning. Det skulle räcka med att Olof Palme går upp här i dag och erkänner att kollektivanslutning till ett politiskt parti strider mot demokratins hela idé och att också socialdemokratin i fortsättningen bara ämnar ta emot medlemmar som själva uttryckt en vilja att bli det. Jag stannar här. Elver Jonsson, själv verksam i ett LO-förbund, kommer senare i debatten att tala mer om kollektivanslutningen. Per Ahlmark, Björn Molin och Eric Nelander talar utförligare om de reservationer som folkpartiet har avgett i konstitutionsutskottet. Jag tycker det är viktigt att man inte här stannar upp vid det intryck som det första inlägget från talarstolen kunde ge, nämligen att det inte är fråga om annat än små detaljskillnader. Det är ändå 43 olika reservationer och särskilda yttranden som skall diskuteras och beslutas om. Men jag avstår med tanke på de kommande talarna från att själv gå in även på viktiga delar av betänkandet Jag vill sluta, herr talman, med att erinra om det självklara i att liksom vi ständigt på nytt måste vinna människorna för demokratins grundidé måste också demokratins innehåll och former ständigt fördjupas och vidareutvecklas. Där resonerar jag helt parallellt med statsminister Palme. Men glöm då inte att i denna strävan fick liberalerna länge arbeta ensamma. Det går en rak liberal linje från S.

Även om socialdemokraterna skulle säga nej inte bara i dag utan också under kommande år till viktiga liberala krav, till ansträngningarna att fördjupa demokratin, så kommer vi inte att förtröttas i våra ansträngningar. Vi kommer att arbeta för våra krav, både dem som vi står ensamma om och dem som vi vunnit förståelse för hos de andra oppositionspartierna. Det är inte detaljer, det är väsentligheter i kampen för den vidgade demokratin. Vi vet av erfarenhet att den trägna opinionsbildningen, den långsiktiga satsningen till sist ger resultat. Det avgörande är om de tankar man driver motsvarar verklighetens krav — då bryter de fram också i kraft av sin egen inneboende styrka. Och närdemokratin är just en sådan tanke som bär framåt.

Herr talman! 1809 års regeringsform är Europas äldsta skrivna konstitution. Den tillkom under nöd, under tidspress och i en allvarlig utrikespolitisk kris. Då den antogs bars den inte upp av ett entusiastiskt folk. Denna gamla regeringsform har ändå visat sig vara inte bara livskraftig utan också utvecklingsduglig. Representationsreformen, parlamentarismen och den politiska demokratin visade sig kunna väl förlikas med dess stadganden. Vad som framför allt utmärkte 1809 års regeringsform var den fasthet och den konsekvens varmed den uttryckte och värnade rättsstatens principer den av lagarna bundna maktutövningen av oberoende statsorgan. Författningen tillhandahöll den fasta och starka ram inom vilken samhällslivet kunde utvecklas i frihet. Den var en författning, präglad av de bästa av de ämbetsmannatraditioner som successivt utbildats och finslipats i det svenska förvaltningssamhället under de närmast föregående århundradena Självfallet återspeglar den gamla regeringsformen en gången tids samhällssyn, och mycket däri ter sig för oss främmande. Men dess lösningar av maktfördelningens problem och dess strävan att skapa balans mellan samhällsapparatens olika krafter är alltjämt värda respekt. Dess logiska uppbyggnad har ända intill våra dagar skänkt både styrka och fasthet åt den offentliga maktutövningen och dragit klara gränslinjer för dess kompetens i förhållande till de enskilda medborgarna. Är det förslag till grundlag som nu förelagts riksdagen bättre eller sämre än 1809 års regeringsform? Det får utvecklingen visa. Låt oss vara ärliga nog att erkänna att den frågan inte kan besvaras i dag. Bland de demokratiska riksdagspartierna har den övertygelsen vuxit fram, att tiden är inne för en fullständig grundlagsreform. Man har menat att en helt ny författning måste ge ett klart uttryck för den politiska demokratins och parlamentarismens principer och att detta måste kräva så långtgående förändringar i den gamla författningen att dess helhet under alla förhållanden måste gå förlorad. Kvar från den gamla regeringsformen skulle i stort sett bara stå de stadganden som uppbär den fria rättsstatens principer, om vilkas oförkränkta vidmakthållande alla varit ense. Mot den bakgrunden har det framstått som logiskt att inrikta författningsarbetet på en total översyn av författningen. Såväl författningsutredningens arbete som direktiven för grundlagberedningen — vilka på förhand godkändes av de demokratiska partierna — har varit inriktade på detta. Den partiella författningsreformen som genomfördes av 1968-1969 års riksdagar får också sägas ha legat helt i linje med denna målsättning. I fråga om dessa allmänna, delvis redan förverkligade strävanden har alltså förelegat samförstånd, ett samförstånd som likväl icke döljer motsättningar såväl i tidigare skede som alltjämt. Som departementschefen framhåller i grundlagspropositionen är det angeläget att en författningsreform kan genomföras med en bred anslutning i grundläggande frågor. Detta önskemål har gjorts gällande i de kompromisser som — nu och tidigare träffats mellan de olika partierna i viktiga frågor. Den s.k. Torekovskompromissen var ett uttryck för denna strävan att nå enighet och också för insikten om att ett parti med bestämd uppfattning i en viktig fråga genom sammanjämkning med andra har möjlighet att åtminstone till en del få sina önskemål tillgodosedda. I grundlagsfrågor framstår inte minst med hänsyn till den procedur varmed grundlagsändringar är kringgärdade — en kompromisslösning ofta som mera tjänlig än ett fortsatt hävdande av egna synpunkter som inte kan få gehör. Det samförstånd som ernåtts — inom grundlagberedningen vid interna överläggningar under höstens och vinterns lopp mellan de demokratiska partiernas företrädare och nu senast i konstitutionsutskottet — kan emellertid icke fördölja de olika meningar som rått om reformens förberedande, om reformarbetets takt och om detaljerna i de lösningar genom vilka huvudprinciperna skulle förverkligas. När nu 1809 års regeringsform efter lång och hedersam tjänst skall hänvisas till rättshis torien, borde det ha varit naturligt att dessförinnan genom ett omso fullt utredningsarbete kartlägga konstitutionell praxis och studera förutsättningar för och historiska förklaringar till de lösningar som undan för undan växt fram. Man borde ha villkorsl ökt klarlägga författningens plats i det svenska samhällets liv och möjliga vägar att förena trohet mot levande tradition med strävan att ytterligare fördjupa demokratin och friheten under lagarna. Vi hade rent av velat hoppas och detta har 5 juni 1973 att den fria rättsstatens principer skulle kunnat utvecklas ytterligare, — — - — kunnat utvecklas mer än vad som har skett. Om det funnits ett sådant underlag skulle frågan om skydd för de demokratiska frioch rättigheterna säkerligen ha fått en annan lösning än den som man nu nått fram till nämligen en ny utredning efter 20 års utredningsarbete Men de här förhoppningarna från vår sida har som bekant inte infriats. Utredningsarbetet har i sitt slutskede bedrivits med en opåkallad brådska som omöjliggjort förverkligandet av ambitionen att ge grundlagsförslaget ett mera solitt underlag. Idén om en vidareutveckling av rättsstatens principer, tanken att grundlag heterna, har ända fram till för några veckor sedan stött på bestämt motstånd från regeringens och dess partifränders sida. Detaljlösningar framför allt beträffande statschefens ställning, där principiell enighet rått om huvudlinjerna, har — även om vissa uppmjukningar skett — präglats av en negativ attityd till försök att nå samförståndslösningar, lösningar som knyter an till bestående traditioner och till utbildad praxis. Någon aktiv strävan att allsidigt utreda en grundlagsreforms möjligheter att fördjupa demokratin genom exempelvis folkomröstningsinstitutet och vidgade möjligheter till personval — har inte förmärkts på regeringshåll, trots den opinion inom det svenska folket som kräver en förstärkning av den enskilde medborgarens inflytande motsvarande det ökade engagemang i samhällsarbetet som nu alltmer gör sig gällande. Demokratin måste ständigt finna nya vägar till vitalisering, den måste göras aktiv, sade statsminister Olof Palme för en stund sedan. Har det nu avslutade utredningsarbetet prövat alla vägar i den riktningen? Frågan står öppen Att en total översyn av vår konstitution borde komma till stånd och att det hade varit svårt att genomföra en sådan inom ramen för och med i stort sett bibehållet språkbruk från 1809 års regeringsform har jag redan framhållit. Däremot kan det diskuteras om det verkligen — i strävan efter något helt nytt hade varit nödvändigt att radera ut det mesta av sambandslinjerna med det förflutna och dettas former för samhällets statsmakternas maktutövning. Tradition är inte bara ”plymer och dekorationer”. Tradition ger senare generationer anknytning till det förgångna. Tradition markerar de historiens kontaktlinjer som är önskvärda och ofta nödvändiga för kontinuitet och en följdriktig utveckling Jag har, herr talman, ofta frågat mig varför just svenska socialdemokrater skall vara så utomordentligt angelägna att bryta med det förflutna, att göra rent hus med gamla traditioner. Är det ett uttryck för osäkerhet, för bristande respekt för vad tidigare generationer uträttat, eller bottnar det enbart i ett materiellt betraktelsesätt, som i sitt effektivitetstänkande inte har plats för sådant som inte längre fyller andra funktioner än att föra vidare tänkesätt och värderingar förankrade i en gången tid? Denna torftighet, denna bristande känsla och förståelse för symbol värdens och kulturtraditioners betydelse präglar socialdemokraternas syn på det nu avslutade få rfattningsarbetet. Det kommer till uttryck främst då det gäller monarkens ställning. Men det präglar också förfarandet i All offentlig makt utgår från folket. Denna folksuveränitetens bekräftelse utgör det mest grundläggande elementet i den nya regeringsformen. Helt följdriktigt har i den nya författningen riksdagens ställning förstärkts. I varje fall formellt har dess befogenheter i förhållande till nuläget avsevärt byggts ut. Mot bakgrunden av det förflutnas erfarenheter — inte minst de senaste årens — kan man emellertid fråga sig, om inte dessa nya befogenheter i realiteten kommer att styras av regeringen. Tanken bakom parlamentarismens idéer, att riksdagsmajoriteten skall bestämma regering och regeringspolitik, leder i praktiken lätt till att sedan regering väl utsetts makten utövas av regeringen och att riksdagens roll och de olika riksdagsledamöternas inflytande blir mer formellt än verkligt. Vi minns alla händelsutvecklingen under några hektiska vårveckor för ett år sedan, då skatteutskottets ordförande och dess socialdemokratiskkommunistiska majoritet fick order av regeringen att använda sin initiativrätt mot grundlagens anda och mening — för att ersätta ett underkänt skatteförslag med något nytt. Och vi har ännu inte glömt bort dansen kring tombuteljerna i januari och februari månader i år, då samma initiativrätt utnyttjades så att vederbörande utskott presenterades ett färdigt paket, inslaget på högsta partiledarnivå. Att utskottsutlåtanden fabriceras inom kanslihuset och därefter redovisas inför ett häpet utskott hör också till bilden av dagens ”starka” riksdag. Vi minns det mastiga riksplaneförslaget förra hösten, och vi har bakom oss vårens propositioner till ett antal och med en tjocklek som trotsar även den mest flitige riksdagsmans läsoch konsumtionsförmåga. Inte vittnar sådant om respekt för riksdagen. Inte vittnar det om medvetande om att riksdagen skall vara den verklige bäraren av folkets makt. Mot bakgrunden av sådana erfarenheter kan man i likhet med herr Fälldin och herr Helén fråga sig hur mycket av realiteter dagens grundlagsfäder lagt in i sin ambition att ge riksdagen — som företrädare för folket — utvidgade, verkliga maktbefogenheter att spela den centrala roll som man menar att riksdagen skall spela.

Jag vill i detta sammanhang gärna säga att jag helt delar Gunnar Heléns uppfattning om de öppna utskottsförhören och deras betydelse. Jag tycker att herr Helén på ett utomordentligt skickligt och uttömmande sätt utvecklade vad man skulle kunna åstadkomma genom offentliga utskottsförhör. Jag säger detta inte minst därför att jag själv en gång varit motståndare till det. Som gammal utskottshäst var jag rädd för att öppna utskotten för offentliga förhör. Jag har bytt mening, och jag skäms inte för att erkänna det. Jag tycker att folkpartiet drivit denna fråga på ett skickligt sätt, och jag är bara glad över att vi nu är helt ense om detta. Öppna utskottsförhör skulle vitalisera riksdagen, ge riksdagen betydligt mer av den centrala ställning som riksdagen bör ha. Låt mig sedan, herr talman, på nytt anknyta till den fråga som otvivelaktigt väckt det största intresset i den offentliga diskussionen, nämligen huruvida man i grundlagen skall inskriva ett skydd för vissa medborgerliga frioch rättigheter, som inte skulle kunna åsidosättas genom ett enda riksdagsbeslut med enkel majoritet, alltså med en enda rösts övervikt. Krav på ett förstärkt dylikt skydd har med bestämdhet framförts av oss moderater men under hela utredningsarbetets gång avvisats av regeringspartiet. Grundlagberedningens förslag innebar att flertalet av de däri angivna frioch rättigheterna skulle kunna begränsas genom vanlig lagstiftning. Förslaget utgör visserligen en förstärkning i förhållande till dagsläget — eftersom det krävs lag för att göra inskränkningar — men är likväl helt otillräckligt ur den enskildes synvinkel. Propositionen innebar i detta hänseende ingen nämnvärd förbättring. Bland frioch rättigheterna saknades bl.a. regler om rätt till fackliga förhandlingar och stridsåtgärder. Jag avser inte att uppehålla mig vid den kritik och de motförslag som moderata samlingspartiet och de övriga oppositionspartierna i motioner riktat mot regeringsförslaget, eftersom en uppgörelse nu träffats inom utskottet. Den uppgörelsen innebär bl.a., som redan sagts, att frågan skall göras till föremål för ny utredning. Mot bakgrunden av det svårbegripliga motstånd som regeringspartiet tidigare gjort mot ett effektivt skydd för dessa rättigheter — svårbegripligt därför att man i andra sammanhang talar så vackert om demokratin och om individens rätt och frihet får den lösning som nu skisserats betraktas som en betydande eftergift för oppositionens och den allmänna opinionens krav. Även från vår sida är' det emellertid fråga om en eftergift, gjord i samförståndets intresse och i förvissningen, att vi därmed lämnat ett konstruktivt bidrag till lösning av denna för medborgarna utomordentligt väsentliga frihetsfråga. Men jag vill understryka att det icke är fråga om någon som helst kompromiss om huruvida vi skall ha ett utvidgat skydd eller inte. Vad det är fråga om, är en kompromiss om formerna för att nå en verkligt effektiv lösning. I detta sammanhang, herr talman, anser jag mig på förekommen anledning böra konstatera följande: 1. Redan 1938 framförde dåvarande högerpartiet krav på förstärkt grundlagsskydd för vissa fundamentala principer för det nuvarande samhället. 2. I grundlagberedningen drev våra företrädare hårt dessa krav tillsammans med övriga oppositionspartiers representanter. Ett utkast till lagtext förelåg inom grundlagberedningen. 3. Sedermera och då socialdemokraterna framförde oantagbara motförslag — träffades i grundlagberedningen en kompromiss, som innebar att de mot varandra stående grupperna avstod från att vidare driva sina ståndpunkter. Ingen på oppositionssidan reserverade sig mot det. Kompromissen omfattade alla partier. 4. Vid de interna partiledarförhandlingarna före och efter årsskiftet var våra företrädare de första att kräva att då föreliggande förslag skulle kompletteras med ett avsnitt om skydd för frioch rättigheterna. Socialdemokraterna sade som bekant nej. 5. Vår linje fullföljdes i vår partimotion. Att vi valde att skapa garantier mot intrång i dessa rättigheter i form av kvalificerad majoritet och inte i den form som föreskrives för grundlag berodde uteslutande på att vi menade att man därmed skulle få ett mer effektivt skydd än vad eljest skulle bli fallet. Vad som bör eftersträvas är nämligen starkaste liga skydd, och väljer man grundlagsformen krävs ofta så många svårtolkade undantagsoch dispensregler att begränsningar lättare kan genomföras än vad som är möjligt med den av oss föreslagna metoden. Jag vill emellertid inte utesluta att en kompromiss av de här två vägarna kanske skall väljas. Det får utredningen visa. Den överenskommelse om regleringen av de medborgerliga frioch rättigheterna som nu arbetats fram inom konstitutionsutskottet undan röjer för vårt vidkommande det avgörande hindret mot ett principiellt godkännande av förslaget till regeringsform. Den kritik som jag nyss i allmänna ordalag riktat mot förslaget torde dock klargöra att godkännandet lämnas med en viss tvekan. Godtagandet omfattar alltså inte — som framgår av det mycket stora antalet reservationer — hela utskottsbetänkandet. En för oss viktig fråga avser monarkens ställning och uppgifter. Kungariket är sedan urgamla tider förbundet med Sveriges historia. Moderata samlingspartiet har avvisat varje tanke på att det svenska statsskicket skall vara republikanskt. Statsskicket skall — som det heter i vårt partiprogram grundas på en konstitutionell monarki. Konungens makt och inflytande har växlat under tiderna. De senaste faserna markeras av folksuveränitetens och parlamentarismens successiva förverkligande genom partiella reformer inom ramen för 1809 års regeringsform åren 1909, 1918—1921 och 1968-1969. Konung Gustaf Adolf uttalade för egen del vid firandet av 150-årsjubileet av 1809 års regeringsform, att ”parlamentarismens princip kan sägas vara av avgörande betydelse för vårt nuvarande demokratiska statsskick”. I fråga om monarkens ställning har grundlagberedningens arbete icke syftat till att ”beröva monarken några reella maktbefogenheter”, eftersom han i praktiken icke numera utövar några sådana. Utredningens uppgift har varit att lagfästa de formella — främst representativa och ceremoniella uppgifter som tillkommer monarken inom det parlamentariska systemet. Det är inom denna mycket begränsade ram som grundlagberedningen haft att röra sig. Och det är mot denna bakgrund förslaget skall betraktas. Justitieministern uttalar i propositionen, att det monarkiska statsskickets bevarande är en förutsättning för att en konstitutionell reform skall vinna erforderligt opinionsunderlag i riksdagen och bland befolkningen. Även om åtskilliga förbättringar i förhållande till grundlagberedningen vunnits under beredningen i kanslihuset och vid partiöverlägg Nr 110 ningarna i samband därmed, innebär propositionen i realiteten, att Tisdagen den konungen avskäres även från rent formell befattning med så gott som alla 5 juni 1973 statshandlingar av någon betydelse. Man kan lätt få en känsla av att regeringen, liksom utskottsmajoriteten, sökt förbereda avvecklingen av den institution, vars bevarande man påstår vara en förutsättning för grundlagsreformen. I partimotion från oss moderater har krävts, att konungen skall liksom de allra flesta utländska statschefer — underteckna viktigare expeditioner, framför allt lagar och förordningar. Vi har också krävt sådana ändringar i successionsordningen, som öppnar vägen för kvinnlig tronföljd. Det är inte endast av traditionell lojalitet mot det svenska kungadömet som vi vill förstärka monarkens rent fomella befogenheter. Enligt vår uppfattning är detta också ägnat att markera riksstyrelsens upphöjdhet över partimotsättningarna. Att en kanske intensivt omstridd och av mer än halva befolkningen icke betrodd partiledare skall i eget namn utfärda lagar och förordningar, är på intet sätt en nödvändig följd av demokratins och parlamentarismens principer. Det kan tvärtom betraktas som för samhällslojaliteten och respekten för riksstyrelsen olämpligt. Jag beklagar att de övriga demokratiska oppositionspartierna intagit samma ståndpunkt som regeringen. Herr talman! Inledningsvis uttalade jag tvekan i frågan, huruvida det grundlagsverk som nu förelagts riksdagen skulle kunna väl fylla den plats som med heder intagits av 1809 års regeringsform i mer än 150 år. En konstitution blir vad det offentliga livets företrädare gör den till. Det visar i hög grad den anpassning av 1809 års författning till utvecklingens och det moderna samhällets krav, som jag tidigare talat om. Dess fasta, för rättsstaten omistliga ramverk har de snabba förändringarna till trots visat sig kunna bestå och har givit den svenska offentliga förvaltningen stadga och de enskilda medborgarna rättsgarantier. De maktfördelningens balansregler som bar upp den gamla konstitutionen har nu ersatts av en enda grundsats — folksuveränitetens. Det ligger ett stort ansvar på de människor som skall vara den offentliga maktens utövare — regeringsledamöter och riksdagsmän. Folksuveräniteten — vilande på majoritetsstyre ger i och för sig inte garantier mot minoritetsförtryck. Den kräver därför mera av hänsynstagande. Den fordrar mera av förståelse för att en levande demokrati måste vila på de enskilda medborgarnas förtroende för dem som fått deras fullmakt att styra riket och för de samhällsorgan som oberoende av de politiska förändringarna svarar för följdriktighet och objektivitet i den offentliga förvaltningen. Om den författning som riksdagen nu har att ta ställning till kommer att ha samma livskraft som den som snart går ur tiden blir alltså ytterst beroende på den anda i vilken den kommer att tillämpas — och på de förtroendemän som har att ge författningen dess innehåll.

Herr talman! Enligt vänsterpartiet kommunisternas mening står följande fem frågor i förgrunden i debatten om den nya grundlagen: 1. Den nationella självbestämmanderätten måste värnas. Därför måste EEC-paragrafen strykas. 2. Parlamentarismen, de folkvaldas makt över rikets ledning, måste genomföras fullt ut. Därför måste monarkin avskaffas. 3. Den allmänna rösträtten måste göras lika. Därför måste fyraprocentspärren bort. 4. Medborgerliga frioch rättigheter måste ges grundlagsskydd. Rättigheterna måste skyddas och regleras i lag, Lagstiftaren skall inte få skapa sådana regler som i realiteten kränker och upphäver rättigheterna. Grundlagsskyddet skall försvåra sådana kränkningar. Den reella garantin mot dem ligger i en aktiv och medveten folkopinions politiska kamp. 5. Lönarbetarnas rätt att bekämpa klassförtrycket måste slås fast i grundlagen. Som målsättning skall ställas folkets rätt att bekämpa utsugningen och upprätta samhällsförhållanden som tryggar arbete, bostad, utbildning, kultur och välfärd. För den aktuella kampen på arbetsplatserna är emellertid en målsättningsformulering otillräcklig. Lagar och avtal som förhindrar eller inskränker rätten till organisation och agitation på arbetsplatserna, rätten till förhandlingar i alla frågor som rör arbetslivet och rätten att strejka måste göras oförenliga med grundlagen. Detta betyder att § 32 förbjuds och att kollektivavtalslagens 4 §, statstjänstemannalagens 3 § och kommunaltjänstemannalagens 2 8 och avtal som är slutna i enlighet med dessa lagar upphävs. Ett genomförande av dessa fem grundläggande krav är ett starkt stöd i kampen för fördjupad demokrati och för ett samhälle som garanterar rätten till arbete, rätten att bestämma de egna arbetsvillkoren, rätten till ekonomisk och social trygghet. Ett sådant samhälle måste vara socialistiskt. Under kapitalismen är de demokratiska frioch rättigheterna alltid beskurna av kapitalets makt och ägande. Fullt genomförda kan de demokratiska rättigheterna bli först när kapitalets makt brutits. Under socialismen skapas de materiella förutsättningarna för deras fulla utnyttjande. Kampen för socialismen har därför alltid varit och måste alltid vara oskiljaktigt förenad med försvaret av folkets demokratiska frioch rättigheter. Kampen för demokrati är en strid för rättigheter åt folket. Den har varit och den är en strid mot klassförtrycket, mot kapitalets makt. Den gäller den nationella självbestämmanderätten: rätten att bestämma över det egna landet. Den gäller rätten att med allmän och lika rösträtt välja en folkrepresentation, som väljer och vrakar regering. Den gäller rätten att organisera sig och att i organiserad kamp försvara sina intressen. Den gäller rätten att forma sina åsikter och tala och skriva, propagera och demonstrera för dem. I den svenska arbetarrörelsens historia har hävdandet av dessa demokratiska frioch rättigheter alltid spelat en stor roll. De utgör vapen i kampen för rättvisa och för ett bättre samhälle. Just därför är de demokratiska frioch rättigheterna ständigt hotade, ständigt angripna. Den nationella självbestämmanderätten angrips av dem som strävar att inlemma vårt land i EEC. För arbetsplatserna stiftar arbetsköparna sina egna lagar, som kränker de arbetandes demokratiska rättigheter. Alldeles i tid till debatten om den nya grundlagen har Verkstadsföreningen utfärdat nya s.k. allmänna verkstadsregler. Det har skett utan något som helst samråd med de anställda och deras organisationer. Någon större skillnad gentemot de hittills gällande verkstadsreglerna från 1905 är det inte. Ingen politisk verksamhet får förekomma inom företagets område, dekreterar man. Det är i hög grad utmanande att Verkstadsföreningen här på nytt vill demonstrera kapitalets envälde på arbetsplatserna samtidigt som en statlig utredning om avskaffande av § 32 pågår. Det visar behovet av att grundlagsfästa bestämda rättigheter för löntagarna, såsom föreslås i den kommunistiska motionen. På motsvarande sätt är det på andra områden. Demonstrationsrätten underkastas polisiärt godtycke. SÄPO registrerar människor på grund av åsikter och organisationstillhörighet. Reaktionära politiker, myndigheter och Svenska arbetsgivareföreningen angriper rätten att framföra sam hällskritik i radio och TV. Och vad blir det av mötesfriheten och föreningsfriheten om spioner från Informationsbyrån kan skickas in i organisationerna? Fortsatt kamp är nödvändig för att försvara de demokratiska frioch rättigheterna, för att befästa dem och utvidga dem. Vilken roll spelar grundlagen i detta sammanhang? Självklart kan grundlagstiftning liksom all annan lagstiftning — endast spela en begränsad roll i samhällsutvecklingen. Nöd bryter lag, brukar det sägas. Inga reaktionära grundlagar eller andra lagar kan varaktigt förhindra eller omöjliggöra folkets kamp för rättmätiga krav. Omvänt gäller också att inga grundlagsparagrafer kan erbjuda de demokratiska frioch rättigheterna något fullständigt skydd. Den avgörande garantin för dessa rättigheter ligger i folkets politiska kamp. Men sådana konstateranden får inte utnyttjas för att bagatellisera frågan om grundlagsskydd för de demokratiska frioch rättigheterna. En demokratisk lagstiftning både stärker demokratins förankring i folkopinionen och ökar möjligheterna för en sådan opinion att göra sig gällande. Grundlagen intar härvid en särställning eftersom den i princip inte kan ändras förrän folket i val kunnat pröva riksdagens sammansättning. Det hade — för att ta några exempel — varit svårare för en borgerlig riksdagsmajoritet att år 1928 genomtrumfa klasslagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol, om lönarbetarnas strejkrätt hade varit grundlagsskyddad. Det hade varit svårare för samlingsregeringen under det andra världskriget att inskränka demokratin och förfölja antifascister, om de medborgerliga rättigheterna hade haft grundlagsskydd. Det hade varit svårare för arbetsköparna att införa nya lönesystem, att driva upp utsvettningen och avskeda misshagliga arbetare, om lönarbetarnas rättigheter på arbetsplatserna haft skydd i grundlagen. Av dessa skäl har vi krävt att grundlagen skall skrivas så att den ger ett preciserat skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. I den kommunistiska motionen har vi utformat en rättighetsförklaring som ger ett sådant skydd. Konstitutionsutskottet har på ett grundläggande och typiskt sätt felrefererat vår ståndpunkt. Man påstår att vårt förslag — jag citerar ur KU:s betänkande — ”tillåter att rättigheterna inskränks genom vanlig lag men begränsar möjligheterna till inskränkningar genom att i grundlagen slå fast för vilka syften inskränkningar får göras”. Men det är inte de kraven vi har ställt i vår motion. Vad säger vi i motionen? ”De medborgerliga rättigheterna är inga abstrakta rättigheter för isolerade individer. De utövas i ett konkret socialt sammanhang, där deras förverkligande förutsätter en social reglering. Rätten att demonstrera existerar inte, om varje demonstration riskerar att trampas ner av en motdemonstration. De medborgerliga frioch rättigheterna måste skyddas av en reglerande lagstiftning, och en sådan lagstiftning innebär i sig inte någon inskränkning av dem.” Behöver denna tankegång någon ytterligare exemplifiering? Min yttranderätt exempelvis i denna församling är naturligtvis avhängig av att exempelvis herr Bohman inte har rätt att gå upp och överrösta mig när jag talar. Betyder det en ”inskränkning” av herr Bohmans yttrandefrihet? Naturligtvis inte. Yttrandefriheten — som medborgerlig rättighet kan naturligtvis inte innebära rätten att när som helst överrösta vem som helst; då skulle den ju upphäva sig själv. Det är möjligt att det på 1800-talet fanns anarkistiska ideologer som betraktade rättigheterna på detta sätt, men riksdagens konstitutionsutskott borde inte behöva göra det. Men detta att varje medborgerlig rättighet måste regleras och skyddas genom lagar betyder ju inte att dessa regler eller lagar får se ut hur som helst. Om exempelvis riksdagen eller dess talman fastställde den regeln, att hädanefter får herr Bohman bara yttra sig mellan kl. 9 och 10 på fredagar, då skulle verkligen herr Bohmans yttranderätt ha beskurits. Men en sådan regel kan inte fastställas; det skulle strida mot förslaget till regeringsform kap. 4 § 4 och mot riksdagsordningen. Riksdagsmännens yttranderätt i riksdagen har alltså grundlagsskydd. Enligt vår uppfattning bör också andra medborgares yttranderätt liksom övriga medborgerliga rättigheter ges grundlagsskydd — i den meningen att grundlagen skall försvåra för den lagstiftande makten att skapa sådana regelsystem, som i realiteten inskränker eller avskaffar dessa rättigheter. Det gör grundlagen inte enligt konstitutionsutskottets förslag. Detta lämnar alltjämt — liksom regeringens proposition och grundlagberedningens förslag — den lagstiftande makten, dvs. riksdagsmajoriteten, obegränsad rätt att handskas hur den vill med de medborgerliga frioch rättigheterna. De medborgerliga frioch rättigheterna skall enligt konstitutionsutskottets förslag kunna begränsas genom vanlig lagstiftning, dvs. genom ett beslut över en dag av riksdagen.

Det formulering kunnat passera även konstitutionsutskottets behandling. Menar verkligen utskottet vad som faktiskt utsägs i paragrafen? De borgerliga partierna har i diskussionen om regeringsförslaget till nya grundlagar framställt sig som väldiga förkämpar för ett grundlags fästande av de medborgerliga frioch rättigheterna. I konstitutionsutskottet tycks de nu ha gett upp alla sina förslag mot ett löfte om utredning och mot att regeringen tagit tillbaka sina s.k. målsättningsparagrafer. Det är i sak samma underliga kompromiss som i grundlagberedningen. Socialdemokraterna tar tillbaka sina visserligen halvhjärtade tirader mot § 32 och de borgerliga partierna sina lika halvhjärtade tirader om de medborgerliga rättigheterna. Vem förlorar på kompromissen? Det gör de vilkas rättigheter det är fråga om. Det är en förkastlig och utmanande kompromiss som träffats i dessa frågor. Kritiken måste i lika mån riktas mot socialdemokraterna och mot de borgerliga partierna. Socialdemokraterna har nu med de borgerliga kompromissat bort till och med de vaga målsättningsparagraferna om rätten till arbete och mot § 32, som fanns med i regeringens proposition, men som nu är borta. När regeringen lade fram sitt förslag i mars så tillmätte ju statsministern just dessa målsättningar en mycket stor betydelse. En annan av dessa inledande paragrafer, den som handlar om rätt till ersättning vid expropriation — en paragraf som vi anser helt skall utgå har man flyttat till ett annat kapitel i regeringsformen. Vart har rätten till arbete flyttats, vart lönarbetarnas rätt att ha inflytande över ledningen och fördelningen av arbetet? Dessa rättigheter har man helt strukit. När det gäller rätten till ersättning vid expropriation har man däremot skärpt formuleringarna, ordet bör har ändrats till skall. När det gäller skyddet för kapitalägarnas intressen är man beredd att omedelbart skriva in en paragraf och en paragraf som har en skärpt formulering jämfört med regeringens förslag, när det gäller skyddet för lönarbetarnas intressen hänskjuts frågorna enligt konstitutionsutskottets förslag till utredning. Enligt vår mening bör de medborgerliga frioch rättigheterna nu ges grundlagsskydd. Efter när tjugo års arbete med en ny grundlag bör detta vara möjligt. Det finns också i detalj utformade texter som kan antas av riksdagen. Det handlar här om den politiska viljan. Men denna sviktar av någon anledning plötsligt hos några av de partier som i den allmänna debatten talat stort om behovet av att grundlagsfästa de medborgerliga rättigheterna. Vad är det som hänt? Varför har de borgerliga partiernas intresse för grundlagsskydd för föreningsrätten, för organisationsrätten osv. plötsligt svalnat till denna grad? För vår del anser vi att både avslöjandena om den s.k. Informationsbyråns verksamhet och de nya verkstadsreglerna tvärtom understryker behovet av att grundlagsfästa de medborgerliga rättigheterna. Inte minst betydelsefullt är det att i den nya grundlagen skriva in regler som kan bli ett stöd för lönarbetarnas kamp på arbetsplatserna. Den skärande kontrasten mellan demokratins principer och klassamhällets realiteter framträder starkast på arbetsplatserna. Demokratin kräver att lagstiftningsmakten tillhör folkvalda representanter. På arbetsplatserna är det ägandet som ger lagstiftningsmakt. Demokrati kräver rätt att uttala och sprida åsikter. På arbetsplatserna kan arbetarna avskedas för agitation, tidningsförsäljning eller flygbladsspridning. Rätten att protestera mot missförhållanden erkänns allmänt. På arbetsplatserna kan protester mot missförhållanden leda till disciplinära åtgärder och avsked. Strejkande arbetare kan dras inför arbetsdomstolen och bötfällas. Strejkande kapitalister kapitalister som vägrar investera sitt kapital, med arbetslöshet som följd — döms inte av någon kapitaldomstol. I förslaget till nya grundlagar finns nu — sedan även de av regeringen formulerade, vaga målsättningsparagraferna strukits — ingenting om arbetsplatsernas problem, med ett undantag som jag återkommer till.

Det betyder att § 32 och motsvarande paragrafer i olika lagar omedelbart upphävs. Maktförhållandena på arbetsplatserna avgöres av kampen mellan kapital och arbete. Men det av oss föreslagna grundlagsstadgandet kan åtminstone försvåra för klasslagstiftning och arbetsdomstol att — som nu - direkt understödja och befästa arbetsköparnas diktatur på arbetsplatserna. Avgörande är därvid att strejkrätten erhåller grundlagsskydd. Nog var det rörande att höra formuleringen från en presskonferens att regeringen hade ”glömt bort” att skriva in strejkrätten i sitt grundlagsförslag. Och grundlagberedningen hade tydligen råkat ut för samma fatala glömska. Är det inte betecknande att det just är strejkrätten som på detta sätt glöms bort under utredningar som sträcker sig över många år och som annars kommer ihåg varje skiljetecken? Nu har det emellertid avslöjats, genom en granskning som gjorts av tidningen Ny Dag, att grundlagberedningens glömska uppstod vid ett bestämt datum. Från 1968 till hösten 1971 diskuterades frågan om grundlagsfäst strejkrätt faktiskt i beredningen, men då försvann den ur protokollen. Det var bara några månader efter det att regeringen genomdrivit undantagslagen mot strejker. Det var en egendomlig ”glömska” som uppstod vid en så passande tid och som sedan fortplantade sig till regeringen. Sedan pressen slagit larm insåg man det omöjliga i att helt förbigå frågan. T. o. m. borgerliga partier tog upp frågan om strejkrätten i sina grundlagsmotioner. Konstitutionsutskottet har nu svalt det borgerliga förslaget, som innebär full frihet för staten att lagstiftningsvägen ingripa mot strejkrätten. I vpk:s förslag finns däremot klart utsagt, sedan ”rätt att tillgripa strejk” inskrivits i grundlagen som en rättighet för de arbetande: ”Avtal och föreskrifter, som inskränker dessa rättigheter, förbjuds i lag.” I konstitutionsutskottets förslag skrivs även in lockouträtt för arbetsköparna. Detta kan vi inte acceptera. Strejkrätt och lockouträtt kan inte likställas. Parternas läge på arbetsmarknaden är i grunden olika. De förfogar över olika typer av maktmedel, där en väsentlig sak är den makt över arbetsförhållandena som i det kapitalistiska samhället f ägandet av produktionsmedlen och som inte beskurits genom lagstiftning. I detta perspektiv är strejken en motvikt till det ekonomiska fåtalsvälde som existerar, medan lockouten bidrar till att upprätthålla fåväldet och motverka strejkens balanserande funktion. En annan skillnad berör fördelningen av kostnaderna för dem som använder sig av, respektive utsätts för, stridsåtgärden. För arbetarna handlar det om utkomstmöjligheterna, om bröd och existens, för arbetsköparen om utebliven vinst plus vissa obetydliga fasta kostnader. Det har också i debatten om dessa frågor understrukits att arbetsköparna har tillgång till betydligt fler maktmedel än arbetarna. Detta har stor betydelse när ett maktmedel förbjuds på vardera sidan. Därigenom blir parterna ingalunda likställda. Det bör påpekas att i flera kapitalistiska länder är strejkrätten garanterad i grundlagen. Som en konsekvens därav betraktas lockouträtten som i princip förbjuden. Skälet är just det ovan anförda att arbetsköpare och arbetare i realiteten inte är likställda. En rätt till lockout inkräktar i själva verket på strejkrätten. Den grundlagsformulering som konstitutionsutskottet nu föreslagit kommer att ge arbetsgivarna i Sverige en unik ställning i världen. Att man skriver in parlamentarismen dvs. riksdagens rätt att välja och vraka regering — i grundlagen betraktar vi som ett framsteg. Genom förslaget blir det riksdagen som utser regering. Därigenom har konungens makt begränsats. Den har också inskränkts genom vissa andra regelförändringar. Men kvar finns konungen som statschef. Kvar finns den mot varje elementärt jämlikhetskrav stridande bördsrätten till vad som i regeringsförslaget kallas ”landets högsta värdighet”. Existensen av en politiskt ansvarsfri statschef strider mot parlamentarismens grundprinciper. Kungen skall enligt grundlagsförslaget inte bara vara politiskt oansvarig. Han skall vara oavsättlig — om han inte underlåter att fullgöra sina åligganden under sex månader. Han skall dessutom inte kunna ställas till svars för sina gärningar. Han föds att stå över lagarna. Den ärftliga monarkin står i strid med varje demokratisk princip. Den strider också mot uppfattningen hos en växande folkopinion. Det är betecknande att Landsorganisationen förordat att republik skall införas. Vänsterpartiet kommunisterna har samma mening. Monarkin bör avskaffas. Statschefens representativa uppgifter, som kan minskas i omfattning, kan med fördel handhas av riksdagens talman. Denne är utsedd av folkvalda representanter och är själv folkvald Förslaget till ny grundlag innebär i flera avseenden framsteg. Men det finns också avsnitt där det finns goda skäl att vara kritisk. Vår kritik kan sammanfattas i följande satser: För nationell självbestämmanderätt slopa EEC-paragrafen. Konsekvent parlamentarism slopa monarkin. Allmän och lika rösträtt slopa fyraprocentspärren. Grundlagfäst de medborgerliga frioch rättigheterna. Mot arbetsköparnas envälde på arbetsplatserna — grundlagfäst strejkrätt och förbud mot § 32. Vi är fullt övertygade om att folkets kamp för demokrati kommer att leda till en ny och bättre grundlag, där dessa principer är genomförda.

Herr talman! Eftersom förvånande nog ingen replik till herr Hermansson kommer från regeringsbänken just nu, tycker jag det är nödvändigt att fästa kammarens uppmärksamhet på vad han egentligen sade: ”Inga grundlagar kan lägga hinder i vägen för folkets kamp”. Det är ganska klara besked till svenska folket. Medborgarnas frioch rättigheter skall försvaras så länge de kommunistiska grupperna, som säger sig tala för folkets verkliga intresse, kan använda dessa rättigheter för sina syften. Sedan är det tydligen inte längre så noga med de rättigheterna. Jag tror faktiskt inte, herr Hermansson, att det är så många utanför era mest övertygade led som anser att ni kan framställa er som demokratins främsta förkämpar. Vi tror inte, vi andra, att ett kommunistiskt Sverige skulle vara den bästa garantin för yttrandefrihet och demokrati.

Herr talman! En grundläggande förutsättning för och ett inslag i demokratin -— även om det inte kan skrivas in i grundlagstexten — är att man läser rätt innantill när man skall polemisera mot vad andra har sagt. Vad jag sade här finns tillgängligt i utskrift, och herr Helén hade kunnat skaffa sig det. Han kunde också lyssnat till vad jag sade. Han falskeiterade mig. Jag sade så här i mitt tal: ”Inga reaktionära grundlagar eller andra lagar kan varaktigt förhindra eller omöjliggöra folkets kamp för rättmätiga krav.” — Det är alldeles självklart, och det trodde jag även att en liberal erkände och begrep. Jag tror inte att herr Helén och de andra företrädarna för de borgerliga partierna kan komma ifrån den kompromiss som de har gjort i konstitutionsutskottet med regeringspartiet genom att ta upp angrepp mot andra partier. Denna kompromiss innebär ju, som jag klarlade i mitt anförande, att de helt har gått ifrån de krav som de i den allmänna debatten så energiskt har fört fram om att de demokratiska frioch rättigheterna skulle grundlagsfästas, att de icke skulle få inskränkas genom vanlig lagstiftning. Nu är de borgerliga partierna i dag tydligen beredda att gå med på regeringens förslag att riksdagen genom vanlig lagstiftning när som helst kan begränsa och inskränka de demokratiska frioch rättigheterna. Om de borgerliga partierna gör det, har de visat att hela deras agitation i grundlagsfrågorna, som jag tyckte innehöll riktiga moment, bara var ett skådespel — den var icke allvarligt menad.

Herr talman! Trots de dialektiska knepen är det väl efter herr Hermanssons inlägg fortfarande alldeles klart, att kommunisterna accepterar grundlagen i sin egen bedömning — men endast så, annars icke. Mot det faller de angrepp som herr Hermansson riktade mot konstitutionsutskottets ledamöter ganska platt till marken. Där har inte gjorts avsteg från de grundläggande synpunkterna att en frioch rättighetsförklaring måste vara mera bindande än vad regeringen tänkt sig i propositionen. Statsministern har här förklarat att han är beredd att respektera det konstitutionsutskottet har kommit fram till. Vi får alltså, om inte regeringen bryter mot dessa löften, i nästa omgång inom fyra år en sådan utvidgning av de medborgerliga frioch rättigheterna som vi har arbetat för. Herr Hermanssons bakdanteri mot de liberaler som fört denna kamp ute i den offentliga debatten och i konstitutionsutskottet är ingenting värt.

Herr talman! Nej, herr Helén, det handlar inte om dialektik, utan om att ärligt läsa innantill och lyssna på vad en person har sagt. Jag upprepar vad jag sade, nämligen att herr Helén i sitt första inlägg sökte att förfalska det uttalande jag här gjort. Det är självfallet inte vårt partis bedömning av innehållet i grundlagen som är avgörande. Det är folkets bedömning av grundlagen som är avgörande, som är det i dag och som alltid kommer att vara det. Vår kritik mot de borgerliga partierna för den, som vi tycker, skändliga kompromiss de gjort med socialdemokraterna i utskottet är naturligtvis inte något bakdanteri, som herr Helén här försökte framställa det. Ta i stället upp, ni som företräder de borgerliga partierna, en saklig diskussion av våra anmärkningar i stället för att avfärda dem med fraser. Då kan ni inte förneka att ni har gått ifrån de grundläggande krav som ni ställt i debatten. Ni går ju med på att skriva in i kap. 8 en paragraf, vari sägs att frioch rättigheterna skall kunna begränsas genom vanlig lagstiftning. Det har era ledamöter i KU ställt sig bakom, och jag förmodar att ni kommer att stödja dem i dagens omröstningar. Därmed har ni visat att er kritik inte var allvarligt menad. Om den hade varit allvarligt menad, hade det funnits möjligheter här i dag, eftersom fyra partier har ställt kravet att de medborgerliga frioch rättigheterna skall grundlagfästas, att också genomföra detta genom beslut i Sveriges riksdag.